Herr talman! Jag har fått äran att med detta anförande representera hela Alliansen. Alliansen står enad bakom alla reformer på utbildningsområdet mot en delvis ganska splittrad opposition som bland annat ifrågasätter både betyg och läxor och som emellanåt ser ned på praktiska yrkesutbildningar. Vi i Alliansen vet att en bra skola är viktig för att våra ungdomar ska hitta sin väg till arbetsmarknaden. Skolan måste erbjuda olika vägar beroende på den enskilda elevens drömmar och mål. Först då får alla elever motivation att slutföra skolan. När man träffar arbetsförmedlare får man en mycket tydlig bild av att ungdomar som misslyckas i grundskolan eller som hoppat av gymnasiet är kraftigt överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa ungdomarna. Vi vet att ungdomar som slutför gymnasiet nästan alltid direkt eller relativt snabbt får jobb. Utbildning är nyckeln till arbete. Det är därför Alliansens stora utbildningsreformer också är en avgörande hörnpelare i vår arbetslinje. Herr talman! Alliansen har under flera år tagit viktiga beslut om framtidens skola och sjösätter under detta år de största skolreformerna sedan folkskolereformen 1842. Ja, det kanske är de största skolreformerna någonsin. Innan jag går in på dagens ärende kan det därför som bakgrund vara på sin plats att påminna om de stora dragen i de reformer som Alliansen beslutat inom skolområdet fram till i dag. Bland de viktigaste reformerna kan nämnas en helt ny skollag, en ny läroplan och nya kursplaner. Det blir ett helt nytt betygssystem och fler och tidigare nationella prov. Vi inför också en helt ny lärarutbildning och rektorsutbildning, en lärarlegitimation och en fortsatt satsning på lärarlyftet för att garantera att alla elever får undervisning av behöriga lärare. Den nya gymnasieskolan ger möjlighet till såväl rena yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar som högskoleförberedande utbildningar, eller en kombination av dessa. Debatten i dag handlar mycket om när effekterna av alla dessa viktiga reformer ska börja synas. Det är lätt att glömma bort att de flesta av reformerna visserligen har beslutats de senaste åren men sjösätts först i år. Detta är för att ge skolan rimlig framförhållning när det gäller så omfattande förändringar. De elever som börjar förskolan i år kommer att lämna gymnasiet år 2024. Det ger ett perspektiv på att skolreformer är bland det mest långsiktiga som finns. Det vi gör i dag är nödvändigt och kommer att bära frukt i framtiden, men vi ska inte förvänta oss mycket snabba och dramatiska förbättringar av skolresultaten på kort sikt. Redan om några år kommer dock de nationella proven i lågstadiet förhoppningsvis att visa en positiv förändring för de yngsta eleverna, och efterhand är vi sedan övertygade om att reformerna kommer att förbättra skolresultaten steg för steg. Herr talman! Alliansens politik gör verklighet av begreppet livslångt lärande. Ett omfattande utbud av olika former av vuxenutbildning gör att möjligheterna till nya vägval under livet är många. Komvux, universitet, högskolor, yrkeshögskola, folkhögskolor, studieförbund, svenskundervisning för invandrare och arbetsmarknadsutbildning är var för sig viktiga delar. Dessa utbildningsformer har sammantaget under Alliansens regeringstid fått kraftigt utökade resurser. Komvux har i år exempelvis större resurser än under åren 2005 och 2006, som var Socialdemokraternas sista år vid makten. Antalet elever på komvux är i dag det högsta sedan slutet av 1990-talet, och aldrig har så många studenter studerat på högskola och universitet som i dag. Samma sak gäller antalet elever inom yrkeshögskolan. I Alliansens Sverige stängs inga dörrar, och alla kan få nya chanser! Herr talman! Det betänkande som denna debatt egentligen behandlar har det kryptiska namnet Vissa skolfrågor . Bakom detta döljer sig ett antal kompletteringar av skollagen. Det gäller förtydliganden och kompletteringar för att anpassa det nya betygssystemet och de nya kursplanerna till elever med vissa funktionshinder. Det görs också ett par förändringar av regelverket kring inackorderingsbidrag vid vissa gymnasieutbildningar. Dessutom redovisar regeringen sin avsikt att i förordningsform införa ett undantag från kravet på behöriga lärare och lärarlegitimation för de lärare som undervisar inom dansutbildningar. Det kan tyckas vara små förändringar, men de är viktiga för dem som berörs. Riksdagen är enig om alla dessa förändringar. Dagens ärende är samtidigt ett bevis på att alla stora reformer ständigt behöver utvärderas och kompletteras. Under kommande år måste vi självklart noga följa effekterna av alla förändringar inom utbildningspolitiken och vid behov se över regelverket om det behövs för att nå målet att skapa världens bästa skola. Målet är nämligen det enda som står fast. När det gäller vägen dit är vi i Alliansen alltid beredda att tänka nytt och anpassa politiken till samhällsutvecklingen och till nya framtida utmaningar. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till förslaget i utbildningsutskottets betänkande nr 16. Jag önskar mina utskottskolleger, utbildningsutskottets kansli och inte minst talmannen och talmanskansliet en trevlig sommar.